Herr talman! Det är med anledning av motionen 359 om förbättrad arbetsmiljö för kyrkogårdsarbetare som jag har begärt ordet. Vi motionärer vill i den motionen hävda allas rätt till en bra arbetsmiljö, och även Svenska kommunalarbetareförbundet och LO menar att också mindre grupper inom det stora kollektivet skall ha samma rätt som andra till en bra arbetsmiljö. Vi vill inte att någon arbetare skall behöva sakna tillgång till dricksvatten, tvättmöjligheter och toalett. Det är enligt vår mening helt oacceptabelt. Kommunalarbetareförbundets representanter har diskuterat dessa missförhållanden med arbetsgivaren, i detta fall församlingarnas representanter, och har fått till svar att det finns alldeles för få skattebetalare i församlingen och därmed för små ekonomiska resurser för att man skall kunna klara kraven på en god arbetsmiljö för de anställda. Inom den privata företagsamheten har det skapats möjligheter för företag som inte avsatt medel till arbetsmiljöfonder att uppta förmånliga lån till arbetsmiljöförbättrande åtgärder. I motionen anvisade vi en lösning i samma riktning när det gäller kyrkogårdsarbetarna, nämligen lån ur kyrkofonden, för att man därmed skulle kunna ge denna grupp arbetare en bättre arbetsmiljö. regionala skyddsombud för att bevaka miljön på arbetsplatserna inom församlingarna. Vid de skyddsronder som dessa skyddsombud har gjort har det visat sig att det finns stora brister i vad gäller att följa arbetarskyddslagen. Utskottet säger sig vilja slå fast att de krav på en god arbetsmiljö som arbetstagarna äger ställa med stöd av den nya arbetsmiljölagstiftningen självfallet kommer att kunna ställas av den här angivna arbetstagargruppen med samma rätt som av andra grupper. När det gäller vårt konkreta yrkande vill utskottet framhålla att frågan behandlas i stat-kyrka-utredningen, där man diskuterar den svenska kyrkan och de framtida förhållandena stat-kyrka. Enligt vad utskottet inhämtat kommer utredningens förslag att läggas fram i början av nästa år. Med anledning av de uppgifter som utskottet inhämtat kommer jag därför inte att ställa något yrkande med anledning av motionen, utan jag vill tacka utskottet för att motionen har fått en positiv behandling. Men blir det när stat-kyrka-utredningens förslag kommer trots allt ingen snar lösning av frågan om kyrkogårdsarbetarnas arbetsmiljö, så får vi anledning att återkomma motionsvägen, för det skall väl inte behöva gå så långt innan åtgärder vidtas att de regionala skyddsombuden får överväga att utestänga berörda arbetare från deras arbetsplatser.

Herr talman! Från vänsterpartiet kommunisternas sida har dels Tommy Franzén, dels Lars-Ove Hagberg framfört det mesta vad gäller de huvudkrav som vänsterpartiet kommunisterna har rest i anledning av förslaget till arbetsmiljölag. Jag kommer att beröra tre frågor som inte har tagits upp i tidigare resonemang och som redovisats i motionerna 706 och 986 samt i yrkande 12 i motionen 1676. Jag skall börja med att behandla motionen 706, där vänsterpartiet kommunisterna på nytt tar upp kravet att förbud mot enmansarbete och enmansbetjäning på godståg och expressgodståg skall tas in redan från början i kommande arbetsmiljölagstiftning. Lokförarna är en arbetarkategori som utsätts både för fysisk och psykisk press. Lokföraren har ansvaret för lokets drift, för att säkerhetsbestämmelserna följs och för att det gods som fraktas kommer fram på ett riktigt sätt. Godstågen framförs oftast nattetid oavsett väderleksförhållandena. Om något skulle hända med lasten eller loket är det lokförarens uppgift att försöka klara upp situationen. Först måste han söka rätt på eventuella fel och sedan försöka avhjälpa dem. Det för med sig stora olycksfallsrisker. Att på en isig banvall avhjälpa eventuella fel, att rätta till last som förskjutit sig e.d. är förknippat med stora risker i arbetet. Lokförarens möjlighet till kontakt med SJ eller annan myndighet är också utomordentligt dålig. Föraren kan få gå upp till en halv kilometer för att nå en telefon. Om han skadar sig och blir liggande upptäcks det inte förrän man märker att tåget inte kommer i rätt tid. Först då börjar sökandet efter tåget och lokföraren. Men då kan det vara för sent, om föraren t.ex. skadat sig allvarligt eller drabbats av sjukdom som kräver omedelbar läkarvård. Det är därför befogat att enmansbetjäningen förbjuds med det snaraste. Utskottet förutsätter att denna fråga kommer att följas upp med eventuella föreskrifter. Men det är en nackdel med att man inte redan nu fört in bestämmelser härom i arbetsmiljölagen. Det föreligger nu stor risk för att det dröjer ytterligare år innan denna olägenhet för lokpersonalen kan elimineras. I motionen nämner vi också andra likvärdiga arbetargrupper som utsätts för stora risker i arbetet just på grund av att man arbetar ensam. Det förhållandet råder exempelvis inom skogsoch jordbruket och när det gäller vissa transporter, speciellt av farligt gods. Där krävs det naturligtvis minst två personer för att man skall kunna ordna undsättning i händelse av att det inträffar något allvarligt. Ensamarbete vid lossning och lastning av fartyg är också helt jämförbart. Det förekommer ofta att en stuveriarbetare beordras att arbeta ensam på en kajplats eller i ett lastrum. Det är en förändring som den hårda rationaliseringen drivit fram. Stuveriarbetet är riskfyllt i sig, och det är befogat att man inte arbetar ensam i händelse av att det inträffar allvarliga olyckor där undsättning omedelbart behövs. Det finns också andra arbetargrupper som har helt likartade förhållanden; jag tänker på sådana som har tungt kroppsarbete jämförbart med skogsoch stuveriarbete. De grupperna har helt ställts utanför resonemanget huruvida man skall få jobba ensam eller inte. Det borde redan från början ha tagits in i den nya lagen att det alltid bör finnas två man på ett arbetsställe när det gäller sådana jobb. I motionen 986 tar vi upp kravet på att arbetarskyddsbestämmelser och förteckningar över skadliga ämnen skall översättas till invandrarspråken. Det är en stor brist att arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för olika branscher inte översätts till de vanligaste invandrarspråken. Lika viktigt är det att lokala skyddsanvisningar, som i vissa fall förekommer på större arbetsplatser, översätts till förekommande invandrarspråk. Det är ett rättmätigt krav som måste tillgodoses så snart som möjligt. Utskottet hänvisar till vissa uttalanden i propositionen och anser att dessa uttalanden är tillräckliga. Vad sägs nu om detta i propositionen?

Invandrarna måste ha samma möjligheter att skydda sig mot olycksfall och ohälsa på arbetsplatserna som vi själva. Invandrarna måste också ha samma möjlighet som vi har att hävda sin rätt enligt skyddsanvisningar och skyddsföreskrifter som finns på det lokala planet. Det är en fråga som inte får dribblas bort med svepande uttalanden som ”om behov föreligger” eller liknande. Många arbetsköpare hävdar att det skulle bli för kostsamt att översätta skyddsanvisningar och lokala skyddsföreskrifter till invandrarspråken. Men enligt vår uppfattning är sådana avväganden helt förkastliga och borde naturligtvis inte få förekomma. Varje företag måste helt enkelt ha skyldighet att framställa skyddsföreskrifter på invandrarspråken. Arbetarskyddsstyrelsen borde ges i uppdrag att översätta alla anvisningar som ges ut till de vanligaste invandrarspråken. Kostnaderna härför, både för arbetarskyddsstyrelsen och för företag, borde i sådana här ärenden kunna bestridas med medel ur arbetsmiljöfonden. Det är rättmätiga krav, som inte kan förbises eller viftas bort. De måste helt enkelt tillgodoses med det snaraste. I motionen 1676, yrkande 12, tar vänsterpartiet kommunisterna upp frågan om icke kollektivavtalsslutande facklig organisations rätt att utse skyddsombud och rätt till representation i skyddskommittéer. Kraven innebär att facklig organisation som inte är kollektivavtalsslutande men ändå företräder en betydande del av de anställda på en arbetsplats skall ha laglig rätt att på samma villkor som den kollektivavtalsslutande organisationen företräda sina medlemmar i skyddshänseende. Med andra ord: kravet gäller likhet inför lagen. Liksom utskottet anser vi att den kollektivavtalsslutande fackiiga organisationen skall representera de anställda i skyddsfrågor. Men vi har ansett att det måste ställas krav också på sådana organisationer. En sådan organisation bör enligt vår mening åtminstone företräda en tredjedel av de anställda. Och vi anser att organisation som inte är kollektivavtalsslutande skall företräda två tredjedelar av de anställda för att kunna hävda att den uppfyller lagens föreskrifter när det gäller tillsättande av skyddsombud. Utskottet påpekar att ”det är naturligt att kollektivavtalsslutande organisation, som tagit på sig ansvaret för utvecklingen i olika avseenden, även har ansvaret för arbetarskyddsfrågor”. Ja, andemeningen i denna skrivning kan man instämma i. Det är bara det att förhållandena i många fall inte alls är sådana. I de svenska hamnarna är förhållandet att det är de icke kollektivavtalsslutande organisationerna som helt står för den fackliga verksamheten. Det enda som dessa organisationer inte står för är undertecknandet av det kollektiva riksavtal som gäller. Men tolkningen och tillämpningen av detta avtal sköts av den icke kollektivavtalsslutande organisationen. Det är egendomligt att ha lagar som reglerar förhållandet mellan arbetsköpare och arbetare men som i den praktiska tillämpningen måste åsidosättas. Så är det med den hittills gällande arbetarskyddslagen, som nu skall ersättas av arbetsmiljölagen. I de flesta svenska hamnar måste man ta avstånd från lagbestämmelserna och ge den ickeavtalsslutande fackföreningen rätt att utse skyddsombud, huvudskyddsombud och också representanter i skyddskommittéerna, därför att den kollektivavtalsslutande fackföreningen inte har vare sig kraft eller tillräckligt med medlemmar för att driva skyddsarbetet. Jag vill bara ställa frågan: Hur skall då arbetsmiljölagens målsättning kunna uppfyllas?

Vem skall företräda arbetarsidan i skyddskommittéerna, om det inte finns någon på arbetsplatsen som tillhör den kollektivavtalsslutande fackföreningen eller om de få medlemmar som är anslutna till den kollektivavtalsslutande fackföreningen inte kan eller vill åta sig arbetarskyddsuppdrag? Man kan bara konstatera att utskottet inte har satt sig in i dessa förhållanden. Det som nu kommer att beslutas av riksdagen innebär — om lagen inte skall åsidosättas — att de svenska hamnarna helt kommer att sakna lokal skyddsverksamhet och organiserat skyddsarbete. Det är enligt vår mening både oklokt och oansvarigt. Därför borde vpk:s yrkande tillgodoses. Vad som i annat fall återstår för hamnarbetarna är att på egen hand och i egna former bedriva skyddsarbetet. Något stöd i den nya lagen beträffande organiserandet och bedrivandet av skyddsverksamheten i hamnarna finns inte. Både de borgerliga representanterna och socialdemokraterna måste väl inse att det är en allvarlig brist i denna lagstiftning, som berömts av både borgare och socialdemokrater.

Herr talman! Riksdagen skall om en stund besluta om en ny arbetsmiljölag. Utskottets förslag är ambitiöst och väl underbyggt. Bestämmelserna skärps och nya arbetsplatser förs in under lagens tillämpningsområde. Den nya lagstiftningen är att hälsa med största tillfredsställelse. Det kommer att ställas ännu större krav på bl.a. yrkesinspektionen och dess olika distrikt, när lagstiftarnas intentioner skall omsättas i det praktiska livet. Inspektion, rådgivning och information måste förbättras, kontakterna med arbetsplatserna, skyddsombuden, skyddskommittéerna och arbetsgivarna måste byggas ut. I propositionen uttalades att varje inspektionsdistrikt i princip bör omfatta ett län. Så är som bekant inte fallet. I några fall är distrikten fortfarande större än länet. I motionen 1976 79 skall utgöra ett eget distrikt inom yrkesinspektionen.

Motiveringen har varit näringsstrukturen och de långa avstånden inom Härnösandsdistriktet. Jämtlands och Västernorrlands län utgör nu tillsammans ett inspektionsdistrikt med säte i Härnösand. Yrkesinspektionen har sedan 1974 ett lokalkontor i Östersund. Avståndet mellan Östersund och Härnösand är 24 mil enkel resa. En stor del av inspektionens arbetsuppgifter och reseverksamhet i Jämtlands län sköts från Härnösand. Lokalkontoret i Östersund är starkt underbemannat och har svårt att hinna med de nödvändigaste arbetsuppgifterna. Efter den nya lagens ikraftträdande blir det givetvis ännu svårare, eftersom ökade arbetsuppgifter läggs på yrkesinspektionen. I vissa fall kan det röra sig om inspektionsresor på mellan 90 och 100 mil tur och retur. En av yrkesinspektörerna i Härnösand berättade för mig att när han gör sina inspektionsresor upp till Jämtland och återkommer till Härnösand står bilens vägmätare ofta på 120-130 mil. Var och en kan begripa att det inte kan vara bra att yrkesinspektörerna skall sitta i bilarna större delen av den tid som de skall ägna åt viktiga arbetsuppgifter. Utskottet motiverar sitt avstyrkande med att den nya distriktsindelningen bör utvärderas och resultatet därav avvaktas innan beslut fattas. Jag vill bara påminna om att när riksdagen voterade i denna fråga i mars 1976 ställde sig både centerpartiet och folkpartiet bakom ett tillkännagivande som innebar att Jämtlands län redan då utan ytterligare utredningar skulle bli ett eget yrkesinspektionsdistrikt. Några av dem som röstade för denna motion sitter i dag i regeringen. De har kunnat påverka propositionsskrivandet och har tydligen ändrat uppfattning på denna punkt. Men jag hoppas verkligen att övriga centerpartister och folkpartister i dag liksom 1976 ställer sig bakom den här motionen. Det har nu gått ett och ett halvt år sedan vi senast voterade i denna fråga. Vi motionärer anser att behovet av ett eget inspektionsdistrikt för Jämtlands län är så väl dokumenterat att beslut kan fattas redan i dag. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1976/77:1672.

Herr talman! Miljöfrågorna är väl numera så genomdiskuterade att det för allmänheten blivit klarlagt att grunden för god hälsa är en god miljö. Detta gäller inte minst vår arbetsmiljö. Jag avser att i mitt anförande beröra tobaksröken i arbetsmiljön. I socialutskottets betänkande 1977/78:1 lägger man inte ned så värst mycket arbete på den här problematiken. För ett problem av högsta dignitet anser i alla fall jag att det är. Det har konstaterats att tobaksröken i sig själv är hälsovådlig. Dessutom är det ju så, att då en person konfronteras med två eller flera kemiska föroreningar som kanske anses relativt ofarliga var och en för sig, kan de tillsammans utgöra en hälsorisk, en s.k. synergism. I detta — Nr 28 sammanhang får tobaksröken den här förstärkande negativa effekten. Onsdagen den Om det nu var så enkelt att denna effekt drabbade endast de rökande, 16 november 1977 kunde man väl litet rått säga, att det i så fall är deras ensak — detta trots att icke-rökaren över skattsedeln får vara med och betala sjukvårds — Arbetsmiljölag, kostnader, extra städningskostnader m.m., som uppkommer på grund m.m. av rökning. Nu är det emellertid inte bara rökaren som drabbas, och därför måste rökaren solidariskt medverka till att icke-rökaren skyddas mot s.k. passiv rökning. Vi måste inse att det finns människor i vårt samhälle som av olika anledningar blir illamående eller rent av sjuka av tobaksrök, exempelvis personer som lider av allergier av olika slag, astmatiker eller migränkänsliga personer. En undersökning som år 1975 gjordes av Länskommittén för hälsoupplysning visar också att majoriteten bland de tillfrågade önskar en rökfri arbetsmiljö. Man kan alltså konstatera att förståelsen för en rökfri arbetsmiljö finns. Det kommer an på lagstiftarna att besluta om lämpliga åtgärder i frågan. Vi som inte röker skall inte hoppas på någon snabb förändring till ett rökfritt samhälle, men vi bör utnyttja den goda vilja som finns hos tobaksrökarna att på arbetsplatserna skapa möjligheter för icke-rökarna att slippa den passiva rökning de f.n. utsätts för, inte bara direkt under arbetet utan också på matraster, i hobbyrum osv. Menar vi allvar med att en god hälsa beror på en god miljö, måste vi, därest inte helt rökfria arbetsplatser kan skapas, se till att tobaksrökningen inom arbetslivet endast får förekomma i särskilda, avgränsade utrymmen. Jag är besviken över att både utredning och utskott tagit så lätt på den här frågan. Jag har, herr talman, inget yrkande men hoppas ändå att jag genom mitt inlägg fört frågan en bit framåt.

Herr talman! I och med dagens behandling av förslaget till ny arbetsmiljölag kommer vi att få en ny lag som innebär väsentliga förändringar i förhållande till den nuvarande arbetarskyddslagen. Jag vill personligen uttrycka tillfredsställelse över att denna lagstiftning kunnat ske med ett så stort mått av enighet som framgår av utskottsbetänkandet. Trots att vi nu efter ett långt utredningsarbete som började 1969 får en ny lag är reformarbetet i vad det gäller lagstiftningen i arbetsmiljöfrågor långt ifrån avslutat. En hel del utredningsarbete pågår, och fler utredningar kommer att beställas av riksdagen här i dag. Det finns heller ingen anledning att slå sig till ro med de åtgärder från lagstiftarnas sida som nu är aktuella. Den nya lagens karaktär av ramlagstiftning innebär att stora krav kommer att ställas på samhället för att lagstiftningen skall kunna fyllas ut med de detaljregler som krävs för att reglera de olika problem som finns i arbetslivet. De föreskrifter som i vid mening skall ge lagstiftningen kött på benen får inte försenas på grund av bristande resurser. 113 Kraven på en utbyggnad av arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen tillhör därför de mest centrala avsnitten i det material vi i dag behandlar. Bakgrunden till dagens arbetsmiljölag är den fackliga debatten från slutet av 1960-talet. Vid den tiden hade arbetarskyddsorganisationen ett dåligt rykte.Skyddsombuden hade dåligt anseende beroende på bristande möjligheter att ingripa. Den berömda samarbetsandan hade på intet sätt kunnat ge den kraft som behövs för att lösa arbetsmiljöproblemen. Skyddskommittéerna kunde av samma skäl inte vara det instrument som är nödvändigt för att styra utvecklingen av arbetsmiljön i företagen. Den första åtgärden blev därför att se till att vi fick en effektiv organisation för det lokala arbetarskyddet. Det framstod som fullkomligt klart att skyddsombudens auktoritet måste stärkas. 1973 lades också ett förslag fram som gav skyddsombuden stopprätt i vissa situationer; jag syftar på 40 b§ arbetarskyddslagen. Denna lagbestämmelse innebar i ett slag att skyddsombudens ställning helt förändrades. De fick maktbefogenheter som var så klart utkristalliserade att det faktiskt chockade en del när det gick upp för dem. Skyddsombuden måste efter detta respekteras inte bara för sina kunskaper och insatser utan också för att de med maktmedel direkt kunde ingripa i trängda situationer. Arbetsgivarna tvingades att ta hänsyn till skyddsombuden. De hamnade oupphörligen i situationer där de måste göra som skyddsombuden krävde eller riskera att dessa utnyttjade 40b 3. I dagens lagförslag föreslås en utvidgning av skyddsombudens möjligheter att ingripa, genom uppmjukningen av begreppet omedelbar, samt av möjligheten att ingripa vid ensamarbete. Beslutsordningen i skyddskommittéerna medverkar också till att stärka skyddsorganisationen. Genom beslutsordningen ges kommittéerna möjligheter att få en myndighetsprövning av de ärenden som faller inom yrkesinspektionens kompetensområde. De här åtgärderna har stärkt den lokala skyddsorganisationen. Kritikerna mot de här reglerna målade upp en framtid där skyddsarbetet skulle komma att användas på ett otillbörligt sätt för att sabotera verksamheten i syfte att uppnå andra resultat än de som gäller arbetsmiljön. Detta har naturligtvis inte inträffat. Däremot måste med tillfredställelse noteras alla fall där de här reglerna inneburit att skyddsombuden ingripit och uppenbarligen räddat liv, ibland i direkt strid med arbetsgivarens intentioner. För att arbetsmiljöarbetet skall bli effektivt är det nödvändigt att vi snabbt får fram föreskrifter från arbetarskyddsstyrelsen. Därför är det utomordentligt värdefullt att utskottet gör ett uttalande om underställningsförfarandet. Detta klargör, vilket inte framgår av propositionen, att en minoritet i arbetarskyddsstyrelsen inte kan driva en fråga till prövning i regeringen. Det är utomordentligt värdefullt att propositionens skrivning här körs över; annars hade arbetsgivarrepresentanternas reservation i arbetsmiljöutredningen i sak gått igenom. I sammanhanget måste jag också understryka vikten av att arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter kan bli direkt straffsanktionerade. Hittills har anvisningssystemet fungerat så, att de arbetsgivare — och de är många — Som struntar i bestämmelserna utan vidare går fria från straffhot, såvida försummelsen inte går in under brottsbalkens regler. Detta är, som alla vet, utomordentligt ovanligt. Nej, i stället syndar man på nåden. Det värsta som kan hända arbetsgivaren är att yrkesinspektionen ingriper med ett förbud eller ett föreläggande eller meddelar en anvisning. Det är först vid brott mot det av myndigheten utfärdade förbudet eller föreläggandet som straffhot enligt arbetarskyddslagen uppkommer. Genom att nu införa direkta straffsanktioner i vissa föreskrifter kan vi stoppa arbetsgivares spekulationer i yrkesinspektionens bristande resurser på tillsynsområdet. Det är angeläget att arbetarskyddsstyrelsen nu verkligen utnyttjar sin möjlighet att kraftfullt använda denna rätt i föreskrifterna. Samtidigt är det nödvändigt att möjligheten att använda straffavgifter mot juridiska personer klarläggs. Utredningen om ekonomiska sanktioner mot juridiska personer skall inom kort framlägga sina förslag. En snar komplettering av arbetsmiljölagen med sådana regler är utomordentligt angelägen. Skärpningen i lagstiftningen när det gäller kemiska preparat och ämnen är direkt nödvändig. Vi har ju upplevt hur stora företag fullständigt ansvarslöst lagt ut farliga arbeten såsom legoarbeten till mindre företag där det är ännu mindre möjlighet att skydda de anställda. Föreskrifter om farliga ämen måste straffsanktioneras, så att chansningarna med de anställdas liv och hälsa upphör. Det är med stor tillfredsställelse som jag noterar att lagstiftningen öppnar möjligheter att i vidare mån ingripa mot dylika missförhållanden. De nuvarande bestämmelserna är ju helt otillfredsställande. Hör bara hur man har formulerat punkt 4 i asbestanvisningen : ”Arbetsgivare bör till yrkesinspektionen anmäla arbete, som medför att arbetstagare regelmässigt utsätts för asbesthaltigt damm. I anmälan bör anges antal arbetstagare, som är berörda av asbest. I fråga om tillfälligt arbete som medför kraftig exposition, t.ex. rivning av asbestisolering, bör anmälan likaledes göras och detta före arbetets igångsättning. Vid tveksamhet om anmälan bör göras eller ej rådfrågas yrkesinspektionen.” Den här anmälningsbestämmelsen tillhör den typ av regler som arbetsgivarna mest bryter mot. Avsaknaden av ett allmängiltigt pliktbud inbjuder ju också till denna nonchalans. Nu öppnas alltså möjligheten att med stor kraft rensa upp i den djungel som råder på det här området i arbetslivet. Men för att detta skall kunna ske måste tillräckliga resurser sättas in från samhällets sida. I den socialdemokratiska partimotionen hemställs att riksdagen begär att regeringen upprättar en flerårsplan för utbyggnaden av produktkontrollnämnden med eget kansli. Den frågan kommer nu att bli föremål för en särskild översyn. Jag finner detta ytterst angeläget och vill gärna understryka behovet av en effektivt arbetande produktkontrollorganisation. Fackförbundet Metall avslöjade hur flygbensinen MC 77 skadade de medlemmar som arbetade med den. I dag kopplar vi samman frågan om MC 77 med de lösningsmedelsskador som vi har haft anledning att intressera oss för. Det var med anledning av skandalen med flygbensinen som vi började ställa frågor. Får man skador av alla lösningsmedel? Hur många typer av lösningsmedel förekommer inom förbundets verksamhetsområde? Dessa frågor ledde fram till att förbundet genomförde en enkät till alla skyddsombud dels för att få reda på förekomsten av lösningsmedel och de av lösningsmedlen orsakade symtomen, dels för att skaffa underlag för att sätta in forskare på olika delproblem. Överraskande nog möttes inte det här förslaget om undersökning särskilt välvilligt. I stället stod många upp och pekade på all vetenskap och beprövad erfarenhet och förklarade det ovetenskapliga i den undersökning som Metall genomförde. Vi genomförde enkäten trots motståndet, och vi har nu redovisat resultat som styrker vårt antagande om sambandet mellan lösningsmedel och kroniska hjärnskador. Vi efterlyser nu från regeringen och från myndigheterna kraftfulla insatser för att följa upp det som har avslöjats genom undersökningen. Vi är missnöjda också med hur frågan om det centrala produktregistret har handlagts. Uppgörandet av registret har pågått sedan länge, och det är ett tydligt bevis för att organisationen på området måste effektiviseras. De turer som har varit i den här frågan påminner om sju sorger och åtta bedrövelser, och inom fackföreningsrörelsen, det kan jag försäkra, är vi starkt missnöjda med hur frågan har skötts. Vi anser att arbetsgivarintresset att begränsa registrets omfattning fått otillbörligt stor påverkan i de arbetsgrupper som arbetat med frågorna. Numera finns det facklig representation i arbetsgrupperna, men vi har en bestämd känsla av att branschoch företagarintressen kommer att bli alltför väl tillgodosedda när registret byggs upp. Produktregistret måste vara ett medel att skydda de anställda från påverkan av kemiska produkter. För att få kontroll över den kemiska arbetsmiljön måste utan dröjsmål ett centralt produktkontrollregister inrättas över innehållet i alla kemiska produkter som förekommer i landet. Vi är allvarligt oroade av att utvecklandet av registret, som påbörjades 1974, ännu inte kunnat genomföras. Det är med starkt understrykande av vad såväl jordbruksutskottet som socialutskottet anfört beträffande nödvändigheten av att arbetet med produktregistret bedrivs skyndsamt, så att det snarast kommer till praktisk användning, som jag yrkar bifall till vad socialutskottet har hemställt.

Herr talman! Den omedelbara reaktionen vid genomläsningen av propositionen och utskottsbetänkandet om den nya arbetsmiljölagen är, vill jag säga, enbart positiv. Det är ett oerhört genomgripande förslag som = Nr 28 presenteras, och jag tycker inte man kan ha någon invändning av större betydelse mot lagens innehåll och utformning. Den är utformad, som tidigare har sagts här, som en ramlag, och när vi upplever att de här målsättningarna infrias, då har vi sannerligen kommit långt på vägen = Arbetsmiljölag, mot en bra arbetsmiljö. m.m. Att jag kände behov av att göra något mer än att bara tyst trycka på ja-knappen i dag, beror på att jag har praktisk erfarenhet av företagshälsovård. Jag har själv känt något av eftertankens kranka blekhet inför våra möjligheter att arbeta i lagens anda och också fått det bekräftat av kolleger ute på fältet. Målsättningen är alltså klar och redig — allt kommer nu att hänga på tillämpningen. Arbetarskyddsstyrelsen, yrkesinspektionen, yrkesmedicinska klinikerna, företagshälsovården, skyddsombuden etc. får var för sig ett betydligt större arbetsområde och delvis också nya vägar att angripa de problem som dyker upp. Det kommer alltså att ställas stora krav på alla dessa olika instanser, och min fråga blir: Finns det tillräcklig underbyggnad i utbildning och resurser för att tillfredsställa de kraven? Av arbetarskyddsstyrelsen kommer den nya lagen att kräva betydande insatser på den ledande och organisatoriska sidan. För att citera ur betänkandet: ”Utskottet förutsätter att arbetarskyddsstyrelsen liksom hittills verkar för att en tillfredsställande arbetsmiljö åstadkommes genom att vid sidan av föreskrifterna utfärda rekommendationer, råd och upplysningar. Det är också viktigt att arbetarskyddsstyrelsen även fortsättningsvis ger ut normoch standardsamlingar —-—--.” Vidare nämns att arbetarskyddsstyrelsen skall utge författningssamlingar, något som konstateras bli mycket omfattande. På grund av detta — men också för att det är viktigt för det praktiska arbetet — måste man lägga ner stor möda på att få en total omarbetning också i systematiskt avseende. Hittills har t.ex. modernisering av vissa anvisningar tagit flera år. Detta beror på rent praktiska omständigheter i förfarandet, och nu skall man alltså genomarbeta föreskrifter inom alla tillämpliga områden av vårt arbetsliv. Vi inser då klart att det ställer stora krav på både ekonomiska och personella resurser, om vi skall nå ett gott resultat inom rimlig tid. Nu påpekar utskottet i betänkandet att en kraftig utbyggnad av arbetarskyddsverket har skett under senare år, och utskottet redovisar en plan som presenterats från verkets sida. Jag menar att man har all anledning att bedöma genomförandet av den planen positivt under kommande år, om det skall bli möjligt att tillämpa lagen på området. Den bästa metoden i arbetet på att skapa goda arbetsmiljöer är naturligtvis den förebyggande. Därför är det bra att man i propositionen förordar förhandsbedömning, förplanering och samråd, framför allt när det skall byggas nya fabriker men över huvud taget när nya arbetsplatser skapas. Detta förplanerande och samråd skall gälla ned till minsta detalj, dvs. även i fråga om utrustning, belysning och bullernivåer. Det kommer 117 att kräva mycket mera utbildning och kunskap hos våra arkitekter och våra metodingenjörer liksom hos anställda — framför allt hos huvudskyddsombuden och skyddsombuden på resp. arbetsplats. Det är alltså många som kommer att vara engagerade i ett angeläget arbete, och förutsättningen för att resultatet skall bli gott är att man tillgodoser de skärpta kraven på utbildning. Redan verksam personal av alla kategorier samt alla nyrekryterade måste få kunskap om den nya lagstiftningen och dess krav på insatser på arbetsmiljöns område samt möjligheter att följa upp det i praktiskt arbete. Undersökningsmetoder som innefattar mätning och kartläggning kräver också resurser på många olika nivåer. För det första behövs resurser för forskning och testning, för det andra märkningsföreskrifter, anvisningar och undersökningsmetodik, för det tredje uppföljning av medicinsk och teknisk personal ute på de enskilda arbetsställena och därefter en utvärdering av mätresultat eller iakttagelser på det arbetshygieniska området. Detta gäller speciellt de kemiska hälsoriskerna, som jag tycker är särskilt angelägna i dag, då frågetecknen hopar sig kring alla de ämnen som vi kommer i beröring med. Här krävs återigen utbildning och resurser. Även den psykosociala miljön, dvs. hur arbetssituationen påverkar den enskilda människan, är en viktig faktor att räkna med. Vi vet att t.ex. stress och monotoni kan ge sjukdom; vi vet också att omväxling och känsla av egeninsats ger en större tillfredsställelse. Den psykosociala miljöns skadliga sida saknar vi ännu tillräcklig erfarenhet av hur vi skall angripa. Vi vet inte exakt vilka metoder och vilken personal som behövs. Även här är det alltså lång väg att gå för arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen, men framför allt för företagshälsovården. En uppföljning av nuvarande läge inom forskningen samt försöksmodeller för psykosociala åtgärder är motiverade men kräver ånyo mer kunskap och mer personal. För yrkesinspektionen utgör den nya lagen ett ytterligare utvidgat område. Med utgångspunkten att lagen skall vara allmängiltig och omfatta så gott som allt arbete är det naturligt att den utvidgningen görs. Man inser lätt att kravet på utbildning och personal måste resas även på detta område, då det med dagens resurser inte ens är möjligt att täcka den kommunala tillsynen, utan hälsovårdsinspektören i kommunen får vikariera som yrkesinspektör för de små företagen. Det är naturligtvis alldeles riktigt att man äntligen slopar systemet med ett A och ett B-lag, dvs. de stora företagens tillgång till expertis och möjlighet till uppföljning av yrkeshygieniska frågor å ena sidan och de minsta företagens avsaknad av denna service å den andra. Vi måste här ta konsekvenserna och försöka åstadkomma en snabb utveckling till bättre balans. Till sist vill jag bara knyta en förhoppning till utredningen Företagshälsovård och yrkesmedicin, som har så goda möjligheter att komma med initiativ i anslutning till lagens genomförande. Man har ju i uppdrag att studera bl.a. personalutbildningsbehov och resursfördelning inom området; ute på fältet finns det en naturlig förväntan när det gäller slutresultatet. Vi behöver nu över hela landet få i gång t.ex. yrkesmedicinska kliniker vid regionsjukhusen. F.n. saknar vi tillräckligt många läkare och sjuksköterskor med utbildning på detta område. Dessutom saknas tillräcklig utbildning för de viktiga kategorierna tekniker och yrkeshygieniker. Herr talman! Som framgått av mitt anförande har jag inte några åsikter som avviker från dem som återfinns i den proposition som behandlas i dag. Jag tycker att propositionen är ett stort steg i rätt riktning, men jag har velat peka på att följdbeslut väntar kommande år. Det kommer att krävas något av oss, nämligen prioritering av forskning, utbildning och organisation, för att vi skall kunna fullfölja de utmärkta ambitioner som här har kommit till uttryck.

Herr talman! Begreppet arbetsmiljö har efter hand blivit alltmera omfattande, vilket den här debatten redan har visat. Arbetsmiljön betraktas numera som resultatet av en ömsesidig påverkan då det gäller individens personliga utveckling och förhållandena i vid mening på arbetsplatsen. Med arbetsmiljö avses således de faktorer som påverkar människan i arbetslivet fysiskt, psykiskt och socialt.

Det förefaller i dag som om de psykiska frågorna skulle vara viktigast att uppmärksamma. Den snabba tekniska utvecklingen har som vi alla vet medfört en allmän höjning av den materiella levnadsstandarden, vilket glädjer oss alla. Till de negativa följderna hör emellertid många yrkeshygieniska problem, t.ex. luftföroreningar, bullerstörningar och ökad användning av kemiska ämnen. Å andra sidan har den tekniska utvecklingen inneburit mycket som är positivt för arbetsmiljön. Man har fått resurser att satsa på en lösning av de här problemen. Många har därigenom kunnat klaras av, men mycket återstår att göra. Vi får hoppas att den ekonomiska utvecklingen framöver blir sådan att det skapas ytterligare utrymme för angelägna insatser på arbetsmiljöns område. Den fortgående reationaliseringen har för många dess värre inneburit fler stressfaktorer och mindre engagemang i arbetet. Detta leder ofta till problem av psykisk och socialpsykisk karaktär. Individens rätt och möjlighet att uppleva egenvärde, mening och stimulans i sitt arbete och individens möjlighet till delaktighet i beslutsfattandet i det egna arbetet måste alltmer uppmärksammas. Stort intresse har under senare tid ägnats arbetsmiljön i de manuella yrkena. Det är mycket viktigt. Men även på andra arbetsplatser förekommer det från arbetsmiljösynpunkt besvärliga problem. Stress i arbetet har blivit allt vanligare inom kontor och förvaltning — med arbetsrutiner exempelvis anpassade efter datateknikens nya krav. En stressande arbetsmiljö — var den än förekommer — kan ofta ge upphov till psykosomatiska sjukdomar. En betydande del av sjukfrånvaron torde ha sin grund just i stressjukdomar. Det finns därför, herr talman, starka skäl för att fortsättningsvis mera uppmärksamma även tjänstemännens arbetsmiljöproblem. De normer och värderingar som ligger till grund för det synsätt på arbetsmiljön som jag här kortfattat gett uttryck för återspeglas i det lagförslag som socialutskottet har framlagt för riksdagens ställningstagande. Från moderata utgångspunkter kan därför förslaget hälsas med stor tillfredsställelse. Det är glädjande att konstatera att utskottet dessutom redovisar ett fullständigt enhälligt betänkande. För den fortsatta utvecklingen är det emellertid viktigt att lagstiftningen nu följs upp, så att dess intentioner resulterar i att konkreta åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö i dess allra vidaste bemärkelse genomförs vid varje enskild arbetsplats. Från denna utgångspunkt är det viktigt att åtgärderna kan anpassas till de lokala förutsättningar och förhållanden som råder på varje enskild arbetsplats. Jag hade för min del gärna sett att lagen i större utsträckning kunnat göras dispositiv, vilket hade givit parterna ökat spelrum för en smidigare anpassning till de varierande förutsättningar som dock finns inom arbetslivet. En väsentlig uppgift för arbetslivets parter är att utveckla företagshälsovården så att denna alltmer får karaktär av arbetsmiljövård. Tyngdpunkten måste läggas på förebyggande åtgärder. Miljöutredningar, planering, rådgivning och utbildning skall vara hörnstenar i verksamheten. Vården av arbetsmiljön skall börja redan på planeringsstadiet. Utskottet understryker särskilt starkt värdet av samverkan på arbetsplatsen. Detta är mycket välbetänkt, och vi moderater vill gärna instämma i den syn som redan tidigare redovisats här i debatten av Gabriel Romanus, Ivar Nordberg och Erik Larsson. De har gjort mycket värdefulla uttalanden. Vidare framhåller utskottet att lagen om medbestämmande i arbetslivet ”kan ses som ett ytterligare instrument för att förverkliga de krav som slås fast i arbetsmiljölagstiftningen”. Även detta uttalande måste enligt min mening innebära, att tillämpningen av den nya arbetsmiljölagen skall bygga på arbetslivets erfarenheter och vara anpassad till de former som nu utvecklas av arbetsmarknadens parter i samverkan. I dagens arbetsmiljöer måste man — mera än tidigare — tillvarata allas kunskaper och erfarenheter samt i större utsträckning även arbeta i grupper. Behovet av detaljstyrning bortfaller då gruppmedlemmarna fått en bättre utbildning, samtidigt som de genom samverkan i arbetsgrupper kan kompensera varandras svaga sidor. Av dessa skäl måste man på alla arbetsplatser bygga upp en systematisk och målrelaterad internut Nr 28 bildning, som grundar sig på inträngande realbedömningar av de faktiska Onsdagen den utbildningsbehoven. 16 november 1977 I första hand måste man därvid inrikta sig på att förbättra den enskilde I medarbetarens möjligheter att påverka sin egen arbetssituation. Häri = Arbetsmiljölag, genom skapas förhoppningsvis bättre förutsättningar för ett ökat enga = m.m. gemang och därmed också förbättrade möjligheter att ta till vara alla personliga tillgångar.

Britta Hammarbacken var nyss inne på de här tankegångarna, och jag vill ytterligare understryka vikten av en satsning på utbildningsfrågorna, inte minst när det gäller att skaffa sig rejäla kunskaper om alla de förebyggande åtgärder som företagshälsovården — eller arbetsmiljövården, som jag hellre vill kalla det — skall ägna sig åt. Utgångspunkter för detta utvecklingsarbete måste emellertid utgöras av personalpolitiska program, som skall utformas gemensamt av parterna på varje enskild arbetsplats.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

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 10 behandlar bl.a. en motion som jag väckte under den allmänna motionstiden i januari 1976. Genom ett särskilt yttrande vid konstitutionsutskottets betänkande har jag markerat att jag alltfort tror på de förslag som framförts i motionen, även om det inte i denna omgång har varit möjligt att få någon mer allmän uppslutning kring motionens krav. Det är detta senare som har gjort att jag avstått från att reservera mig. Motionen behandlar frågor som bl.a. rör förutsättningarna för arbetet här i riksdagen. Syftet är att vi bör försöka få en så rationell och smidig arbetsordning som möjligt utan att ge avkall på kraven på en grundlig behandling av riksdagsärendena. Genom 1974 års författningsreform fick vi som bekant bl.a. en omläggning av riksdagsåret. Det innebär att riksmötet börjar på hösten. Huvudmotivet för denna omläggning var att valen omedelbart borde slå igenom på sammansättningen i riksdagen. Alla var överens om att detta var ett viktigt motiv för en omläggning av riksdagsåret. Men i vissa betydelsefulla avseenden blev enligt min mening den här omläggningen ofullgången, vilket bl.a. försvårar en rationell uppläggning av riksdagsarbetet. Riksmötet börjar visserligen på hösten, men i mångt och mycket innebär det ingen riktig startpunkt för riksdagsarbetet. Riksmötets höstmånader har i allt väsentligt samma karaktär som den höstsession som fanns enligt den gamla ordningen. Dvs. formellt har vi lagt om riksdagsåret, men i realiteten är allt ur riksdagsarbetets synpunkt i stort sett som förut. Regeringens budgetförslag och den allmänna motionstiden kommer inte förrän i januari, alltså när halva riksdagsåret gått. Och under hösten behandlar riksdagen liksom tidigare motioner som blivit över från föregående år och de propositioner som regeringen kan pressa fram parallellt med budgetarbetet i kanslihuset. Fram på vårkanten får vi samma orimliga anhopning av ärenden i kammaren som förut. Det är enligt min mening svårt att med den här ordningen som bas över huvud taget få till stånd en rationell uppläggning av riksdagsarbetet. Det gäller såväl i stort som i smått. Jag har i min motion gett flera exempel på de olägenheter som den nuvarande ordningen medför. Det är min uppfattning att om man vill göra omläggningen av riksdagsåret mera meningsfull och om man vill rätta till en rad grundläggande brister i det parlamentariska arbetet, så kräver detta ganska genomgripande reformer. En förutsättning är, som jag närmare utvecklat i min motion, en förläggning av de allmänna valen till våren och en omläggning av budgetåret, ungefär i enlighet med de riktlinjer som grundlagberedningen drog upp 1970 i promemorian Allmänna val på våren.

Herr talman! De motioner som behandlas i förevarande utskottsbetänkande tar upp intressanta frågor, som det finns stor anledning att diskutera. Frågan om skilda dagar för riksdagsval resp. kommunaloch landstingsval samt en återgång till fyraåriga mandattider har starkt akutaliserats under senare år, inte minst från centern. Vi finner det därför tillfredsställande att de nyligen av regeringen utfärdade direktiven för fortsatt utredning om vissa kommunaldemokratiska frågor också innefattar analys av och överväganden om vilka lösningar som är tänkbara och lämpliga ur kommunaldemokratisk synpunkt. Frågan om att förlägga de ordinarie allmänna valen till våren inrymmer också många intressanta perspektiv. Som framhålles i motionen av Bertil Fiskesjö är en sådan omläggning starkt knuten till att det statliga budgetåret nära sammanfaller med kalenderåret. Då skulle vårval vara väl anpassat i tiden med hänsyn till regeringsbildning efter eventuella förändringar i valet och ge rimlig tid för budgetarbetet. Självklart kommer en sådan omläggning att starkt förändra arbetet, särskilt i regeringskansliet med en stark förskjutning till sommarmånaderna. Detta kan i och för sig vara ett bekymmer. Frågan om ändrad tid för budgetåret har, som framgår av redovisningen, prövats av en särskild utredning. Då vare sig utredningen eller senare regeringen funnit anledning att föreslå ändringar har det heller inte varit möjligt att separat överväga en flyttning av valen till våren. Det kan därutöver bedömas vara så att flera av de politiska partierna är tveksamma till en övergång till vårval. Jag bedömer det som synnerligen angeläget att en förändring av tidpunkten för ordinarie allmänna val är väl förankrad i partiernas organisationsoch funktionärsled.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

Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag konstatera att Hilding Johansson inledningsvis polemiserade mot ett förslag som jag inte har lagt och ett resonemang som jag inte har fört. Jag har tvärtemot vad som kunde framgå av Hilding Johanssons anförande hela tiden betonat det nära sambandet mellan en omläggning av budgetåret och en flyttning av riksdagsvalen till våren. Jag tror att det finns ett viktigt samband därvidlag. Ytterligare poäng skulle kunna plockas fram i detta sammanhang. Jag anser att det naturliga borde vara att en riksdag startar sin verksamhet med just budgeten och inte som nu behandlar det viktigaste dokumentet i mitten av riksmötet under stort jäkt och under konkurrens med en mängd andra ärenden. Jag ställer mig tveksam till det förslag som Hilding Johansson nu försiktigt pläderade för, nämligen att man skall ha en allmän motionstid på hösten och sedan en mer budgetinriktad allmän motionstid i samband med att statsverkspropostionen avlämnas. I själva verket omfattar statsverkspropositionen praktiskt taget allt mellan himmel och jord och kan ge anledning till motioner i alla möjliga riktningar. Vad vi i realiteten skulle få är naturligtvis två allmänna motionstider. Det skulle innebära att den situation som vi redan nu har, nämligen att vi behandlar identiskt lika motioner i utskotten, blev mycket vanligare. Det är svårt att se hur vi över huvud taget skulle kunna komma fram till en mer tillfredsställande arbetsordning i detta hus, om vi inte tar ett djupare grepp i reformpåsen i den riktning som jag har angivit i min motion och pekat på i mitt anförande. Jag vill gärna understryka vad Hilding Johansson var inne på, nämligen att alla sådana här reformer naturligtvis skall genomföras under så bred enighet som möjligt. Min förhoppning är att vi så småningom skall kunna nå fram till enighet kring reformer som går i den riktning som jag har pläderat för.

Herr talman! Det är i år tredje gången jag motionerat om en ny sedelvalör i storleken 500 kr. Första gången var 1971. Då hade det nyligen skett en revision av myntlagstiftningen, och jag tyckte att skäl då fanns för även en ändring av riksbankens sedelserie. Det hade under hand växt fram ett behov av en ny sedelvalör mellan 100 och 1000 kr. 500 kronorssedeln skulle, ansåg jag, underlätta många penningtransaktioner och affärsuppgörelser hos posten, i banker och i butiker. Utskottet delade inte den gången min uppfattning utan ansåg att utvecklingen gick emot en vidgad användning av postoch bankgiro samt checkkonton. F. n. finner utskottet, hette det då som svar på min motion, inget behov föreligga av en 500-kronorssedel, men utskottet ansåg att fullmäktige i riksbanken borde följa utvecklingen. 1975 dristade jag mig till att återkomma med min sedelmotion. Då hade nämligen gjorts en översyn av riksbankens organisation, och i samband därmed hade i ett förslag hävdats att väsentliga kostnadsbesparingar skulle kunna göras om S5-kronorssedeln slopades i samband med införandet av ett modifierat S-kronorsmynt. Ytterligare undersökningar visade att besparingar kunde göras om vissa valörbyten skedde, enär riksbankens hanteringskostnader i hög grad beror på antalet sedlar som är i omlopp. Jag föreslog med anledning av detta en samlad översyn av vårt sedelsystem. Vid remissbehandlingen av motionen ansåg riksbanksfullmäktige att skälen för en 500-kronorssedel hade fått ökad tyngd och att man skulle följa utvecklingen för att, om så befanns önskvärt, ta erforderliga initiativ. Utskottet hade samma uppfattning som fullmäktige och avstyrkte min motion, som avslogs av riksdagen. När jag nu återkommer en tredje gång gör jag det i förvissningen om att behovet av en 500-kronorssedel ökat genom den kraftiga prisutvecklingen. Mellan 1970 och 1975 hade värdet av 100-kronorssedlar i omlopp stigit från 6 893 milj.kr. till 10 042 milj.kr. En förnyad studie av se delhanteringen skulle nu säkert visa, till följd av den våldsamma inflationen, att antalet cirkulerande 100-kronorssedlar kraftigt ökat sedan 1975. Enligt tidningen Köpmannen har man nu i riksbanken på allvar börjat diskutera införande av 500-lappar. Från bankhåll är man allmänt positiv till detta. Jag har också från andra håll — affärer, post, de som sysslar med auktioner, herr talman, m.fl. — erfarit önskemål om en 500-kronorssedel. Utvecklingen, som man talade om både 1971 och 1975, har alltså gått i riktning mot mitt förslag. Tiden torde nu vara mogen för att förverkliga detsamma. Jag noterar med tillfredsställelse att finansutskottet uttalar sitt indirekta bifall, men att det, som man säger, bör ankomma på riksbanken att ta erforderliga initiativ. Jag väntar med intresse på initiativ från riksbanksfullmäktiges sida, och i avvaktan på detta kan jag vara med om avslag på min motion i ärendet.

Herr talman! Förare av motordrivet fordon kan dömas för rattfylleri och rattonykterhet. Undantag i detta sammanhang är förare av motorredskap och traktor utan släpfordon. Det innebär att förare av de sistnämnda fordonen, även om det visar sig att alkoholkoncentrationen i blodet uppgår till 1,5 4., inte kan dömas för rattfylleri om det inte föreligger bevisning angående alkoholpåverkans inflytande på körningen. Därtill kommer att ansvar för rattonykterhet över huvud taget inte kan ådömas förare av traktor utan släpfordon eller motorredskap. Ja, denna åtminstone för en lekman något märkliga skillnad finns i trafikbrottslagen från 1951, som i det här avsnittet fortfarande gäller. I en motion till förra riksmötet — nr 1976/77:329 — har Margareta Andrén och jag föreslagit att det skall göras en ändring av trafiknykterhetslagstiftningen, så att även förare av traktor eller motorredskap kan dömas för rattfylleri resp. rattonykterhet genom blodprovsbevisning. Vi har yrkat att man skulle göra en anpassning och justering av lagen, så att kravet på trafiknykterhet gäller alla utan undantag. Vi har sagt att det inte finns skäl att undanta förare av traktor eller t.ex. väghyvel, eftersom det mycket väl kan vara en stor trafikfara om föraren i sådana fall har en begränsad eller avancerad onykterhet vid körningen. Att observera är också att som traktor klassas även de bilar som genom viss ombyggnad kommer in under beteckningen ”epatraktor.” Justitieutskottet delar vår uppfattning att det kan vara risker, om onyktra förare av traktorer uppträder i trafiken — ”inte minst”, säger utskottet bl.a., ”på grund av storleken och tyngden hos en del av dessa fordon”. Utskottet hävdar, precis som vi motionärer, att promillereglerna bör göras tillämpliga även på förare av de fordon som nu är undantagna. Utskottet är dock icke berett att tillstyrka motionen formellt, även om man gör det i sak. Man säger att det behövs närmare lagtekniska överväganden och att en sådan förberedelse sker inom regeringens kansli. Nu borde kanske en motionär vara nöjd med ett sådant besked, och anledningen till att jag tagit till orda är att jag från utskottets företrädare vill få bekräftelse på att det utskottet lovar, nämligen att det skall komma en proposition till riksdagen i höst, kan anses som ett definitivt löfte. Att jag som motionär känner osäkerhet och otålighet i frågan beror inte bara på att lagen har gällt i över 25 år. Förändringar har föreslagits flera gånger. 1957 års trafiknykterhetskommitté föreslog 1963 att samtliga ansvarsbestämmelser i trafikbrottslagen skulle bli tillämpliga även på traktorer utan släpfordon jämte motorredskap. Men trots att det förslaget fanns kom det inte någon förändring i lagstiftningen. 1970 tog man emellertid ny sats, då kommittén för lagstiftningen angående trafiknykterhetsbrott tog upp frågan. Utredningen säger att traktorer medför påtagliga risker i trafiken, inte minst med tanken på den avsevärda storlek och tyngd som dessa fordon har. Man påpekar att inte sällan har olyckor med sådana fordon fått allvarliga skadeföljder. 1970 års utredning ansåg att det inte var rimligt att ha lindrigare trafiknykterhetsbestämmelser för traktorer än för t.ex. mopeder, som redan enligt nuvarande lagstiftning är underkastade trafiknykterhetslagstiftningen i dess helhet. Trots att det blev ett positivt mottagande av utredningen i detta avseende har förslaget inte lett till lagstiftning, och i dag, sju år senare, gäller detsamma som lagstiftarna 1951 slog fast. Jag sätter alltså ett litet frågetecken för möjligheten att få ett lagförslag i år. Utskottet har egentligen, i stället för att avge en klar meningsyttring, mycket försiktigt gjort konstateranden utan att framföra krav till regeringen i denna del. 1970 års utredning talade som sagt bl.a. om ”storlek och tyngd” som skäl för att göra en förändring. Utskottet har i sin argumentering inte redovisat vare sig styrka eller tyngd. Därför menar jag, herr talman, att utskottets företrädare borde starkare här i kammaren bekräfta vad man i sak säger sig vara överens med oss motionärer om.
Herr talman! Eftersom Elver Jonsson nu pressar mig så hårt på ett uttalande i denna fråga, vill jag säga att det behöver inte vara någon hemlighet att utskottet var mycket positivt till denna motion. Det som egentligen hindrade oss från att bifalla den var att vi under ärendets beredning kom underfund med att det krävdes vissa avgränsningar, som vi inte ansåg oss kunna göra i utskottet, utan som borde övertänkas och beredas i regeringens kansli. Vi visste också att man i regeringens kansli höll på med vissa närliggande frågor, och vi visste att man även hade diskuterat denna fråga. Jag kan inte precis svara för regeringens löften i detta sammanhang — sådana möjligheter disponerar jag inte över — men jag kan säga att jag har inhämtat på tjänstemannaplanet att en sådan proposition är färdig som Elver Jonsson efterlyste. Såvitt jag förstår finns det ingen anledning att tro att propositionen inte skall läggas fram. Jag tror inte heller att ärendet kommer att fördröjas på något sätt.
Herr talman! Jag tackar utskottets ordförande för det kompletterande svaret. Jag delar självfallet meningen att det krävs en rad avgränsningar, ävensom belysning av andra juridiska problem. Man behöver alltså diskutera frågan. Men man har, som jag sade tidigare, nu åtminstone under en 15-årsperiod ändå diskuterat och haft problemet klart för sig. Därför är det kanske inte så konstigt om vi känner en viss otålighet. Jag tar emellertid herr Lidgard på orden och tackar för beskedet. Under den här förutsättningen yrkar jag alltså bifall till justitieutskottets hemställan.

Herr talman!

Jag vill till detta bara foga att lagstiftningen år 1975 egentligen bygger på en felsyn. Man likställer den offentliga verksamheten med verksamheten i det privata näringslivet och på arbetsmarknaden i övrigt och man förbiser den väsentliga skillnad som ligger i att fel i en faktura t.ex., ett tjänstefel, som regel bara drabbar de två parter som berörs av fakturan, medan den offentliga verksamheten oftast inrymmer ett mått av myndighetsutövning som kan innebära kränkning av den enskildes frioch rättigheter. Jag tror att en översyn av denna lagstiftning är nödvändig. Ett exempel som jag anförde i min motion var att en advokat anhölls och häktades på grunder som sedan befanns vara minst sagt svaga. Detta föranledde dock ingen åtgärd i fråga om ansvaret för vederbörande tjänsteman som hade stått för häktningen. När utskottet säger att det är för tidigt att bedöma frågan beträffande ingrepp i frioch rättigheter, vill jag framhålla att sådana fall kanske inträffar dagligen utan att komma till offentlighetens kännedom på annat sätt än att de registreras i vissa diarier, som väl ingen direkt forskar i. Jag känner till ett fall där en domstol hade underlåtit att underrätta en person om domstolens beslut, vilket medförde förlust av klagorätten för vederbörande och därmed sannolikt också rättsförlust. Begäran om disciplinära åtgärder i sammanhanget avvisades med att oaktsamheten inte varit grov. Sådana fall förekommer alltså, och jag tycker därför det är nödvändigt att en lagstiftning av den arten överses snarast möjligt. Utskottet pekar på att regeringen skall följa tillämpningen av lagstiftningen, och i det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet understryker man att det är ”av synnerlig vikt att frågor om tjänsteförsummelser som medfört skada för enskilda personer ingående analyseras och föranleder prövning av lagstiftningens ändamålsenlighet.” Med detta inlägg har jag bara velat understryka vad som står i det särskilda yttrandet. Jag vill uttala en förhoppning om att regeringen tar itu med denna fråga. Förhållandena nu är inte tillfredsställande.

Herr talman! I motionen 1976/77:760 har Birgitta Rydle och jag tagit upp frågan om en sänkning av skolpliktsåldern till sex år och en flexibel intagning till grundskolans årskurs 1. Jag kommer att ge några kommentarer till skolpliktsåldern, och min medmotionär behandlar den flexibla intagningen. Skolplikten i Sverige inträder sent: det kalenderår barnet fyller sju år. I England finns en obligatorisk förskola från fem år. Vid sex års ålder börjar skolan. Frankrike har en obligatorisk förskola från fyra år. Även där börjar den ”riktiga” skolan vid sex år. Västtyskland, som saknar obligatorisk förskola, har skolstarten vid sex år. Detta bara som några exempel från Västeuropa — förhållandena är likartade i Östeuropa och i USA. Erfarenheterna från utlandet visar att barnen har intresse av att lära sig läsa och skriva tidigare än vad som sker i vårt land. Försöksverksamhet i Sverige pekar i samma riktning. Dagens femoch sexåringar möter dessutom ett rikare informationsflöde än vad som var fallet för en och två generationer sedan. Inte minst TV spelar stor roll. De har därför en bättre beredskap inför skolan. Jag tror att det är värdefullt att ta till vara barnens receptivitet i sexårsåldern. I gengäld skulle många elever se det som en fördel att, genom en skolstart vid sex års ålder, kunna lämna grundskolan för vidare studier eller förvärvsverksamhet ett år tidigare än nu. Ytterligare fördelar har vi pekat på i motionen. En fullt genomförd sänkning av skolpliktsåldern till sex år är givetvis en mycket genomgripande reform. Utskottet har också valt en försiktig skrivning, som dock framstår som ganska positiv. Man redovisar bl.a. en försöksverksamhet med integrering av förskola och lågstadium. Jag har särskilt fäst mig vid formuleringen: ”Från en på så sätt integrerad föroch grundskola är steget inte långt till en skolstart vid ungefär sex års ålder.” Utskottet anser att resultatet av nämnd och annan liknande försöksverksamhet bör avvaktas innan ställning tas till frågan om en utredning av förutsättningarna för att sänka skolpliktsåldern till sex år. Jag kan, herr talman, acceptera en sådan ordning och yrkar därför bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag ber först att få instämma i vad Lars Ahlmark just har sagt.

Det första skolåret är oerhört betydelsefullt, och skolan har ett ansvar att ge varje elev en så gynnsam skolstart som möjligt. Men frågan är om det inte är svårt — för att inte säga omöjligt — att uppfylla det ansvaret med det låsta system vi har i skollagens 30 3. Där står det som bekant att skolplikt inträder med början av höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Detta innebär att skillnaden i ålder och utveckling kan vara mycket stor mellan eleverna i en nybörjarklass. Den gynnsamma skolstart som vi alla eftersträvar kan bli mycket ogynnsam för decemberbarnet i förhållande till januaribarnet. I extrema fall kan åldersskillnaden mellan sjuåringarna vara ett år så när som på en dag. Det händer ju att i samma klass finns en elev som är född på nyårsdagen och en som är född på nyårsafton samma år. Det kan inte anses rättvist att försätta barn födda tidigt på året och barn födda sent på året i samma situation, när de börjar skolan. Mot bakgrund av detta har vi i motionen tagit upp frågan om flexibel intagning i grundskolans årskurs I som en tänkbar väg att göra elevernas första — och kanske viktigaste — skoltermin elevtillvänd i en helt annan utsträckning än som nu är möjligt. Sedan motionen väcktes i januari har, som framgår av utskottets betänkande, initiativ i samma riktning tagits från andra håll. Riksförbundet Hem och skola har hos regeringen hemställt om utredning i samma syfte, och skolstyrelsen i Norrköping har långt framskridna planer på försöksverksamhet med intagning två gånger om året — hösttermin och vårtermin. Med anledning av dessa initiativ avstyrker utskottet vår motion. Av samma anledning avstår jag, herr talman, från att yrka bifall till motionen och ansluter mig till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skulle kunna inskränka mig till att i allt väsentligt instämma i vad de båda motionärerna anförde och yrka bifall till utskottets hemställan, vilket jag härmed gör. Några ord bara med anledning av de många försök som pågår på det här området. Önskemålet om att få till stånd en ändring av tidpunkten för skolpliktens inträdande börjar nog märkas alltmer, men det återstår mycket att göra, innan man kan ta ett sådant steg — om det nu skall tas. Resultaten av den försöksverksamhet som pågår på så många olika områden, t.ex. beträffande integrationen mellan förskola och grundskola, och av de initiativ som tagits av bl.a. Hem och skola samt Norrköpings kommun får väl avgöra detta. Erfarenheterna härav får prövas i vanlig ordning. Jag vill bara göra en enda kommentar till fru Rydles inlägg om, som Nr 28 det Uttrycktes;. stelbentheten i skollagen i vad gäller möjligheten för en Onsdagen den elev att få börja vid tidigare ålder än sju år. Den allmänna skolplikten 16 november 1977 är det ju ingen diskussion om. I skollagen finns det dock en öppning I som gör det möjligt för barn som inte uppnått skolpliktsåldern att, om = Sänkt skolpliktsåldet finns skäl härtill, få börja i grundskolan höstterminen året före det — der år barnet fyller sju år. Denna möjlighet är ingen nyhet utan har funnits länge. En elev kan i vissa fall också få börja skolan på vårterminen, om det finns förutsättningar. Begreppet förutsättningar inrymmer i detta sammanhang självfallet både de organisatoriska möjligheterna och elevens förmåga rent allmänt att börja mitt inne i ett läsår, vilket det naturligtvis i så fall blir fråga om. Som sagt: Här försiggår rätt mycket försöksverksamhet och dessutom utredningsarbeten, och mot den bakgrunden har utskottet nu avstyrkt motionerna. Resultaten av utredningarna och försöksverksamheten får vi ta ställning till senare.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om regeringen nu är beredd att i enlighet med socialdemokraternas förslag stärka sysselsättningen vid något svenskt varv och dess underleverantörer genom beställning av sjömätningsfartyg. För innevarande budgetår har i enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen medel beräknats för en första betalning för ett nytt sjömätningsfartyg. Trafikutskottet uttalade vid sin behandling av budgetpropositionen bl.a. att beställningen av fartyget bör ske med särskilt beaktande av den svenska industrins behov av sysselsättningsskapande åtgärder. I regleringsbrevet för budgetåret 1977/78 har angetts att det ankommer på sjöfartsverket att komma in med ett underlag som skall ligga till grund för regeringens beslut om fartygets slutliga utformning. Av underlaget skall bl.a. framgå fartygets effektivitet från sjömätningssynpunkt, i vilken mån standardkraven uppfylls med hänsyn till framtida bemanning samt kostnaderna för fartyget. Sjöfartsverket har vidare i föregående års regleringsbrev fått i uppdrag att i samråd med chefen för marinen utreda förutsättningarna för en övergång — helt eller delvis — till civil bemanning på sjöfartsverkets isbrytare och sjömätningsfartyg. Enligt vad jag har erfarit har sjöfartsverket begärt och fått anbud på ett nytt sjömätningsfartyg. Utvärdering av anbuden pågår f. n. inom verket. Sedan sjöfartsverket kommit in med erforderligt beslutsunderlag och begärt bemyndigande att beställa ett nytt sjömätningsfartyg ankommer det på regeringen att pröva frågan, varvid självfallet samtliga betydelsefulla faktorer i sammanhanget kommer att värderas.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. I Svensk Sjöfarts Tidning, som brukar vara initierad i sådana här frågor, stod det för några veckor sedan: ”Sjöfartsverket har nu fått in anbuden 5 på det aviserade nya sjömätningsfartyget. Varv i Finland, Norge och Sverige har lämnat offerter och verket väntar nu på beställningsbemyndigande från regeringen.” Det var alltså ingen direkt nyhet som kommunikationsministern kom med. Problemen för varvsindustrin har inte blivit mindre sedan i våras. Staten får lämna kraftiga bidrag till varvsrörelsen och för upprätthållandet av sysselsättning, utbildning och annat. Redarstödet har införts, och det borde, om så behövs, också kunna få utnyttjas av sjöfartsverket, eftersom stödet egentligen tillkommit för att främja sysselsättningen vid svenska varv. Har de svenska varven beretts tillfälle att efter sina förutsättningar vara med och diskutera konstruktionen av fartyget? Det går att få lika bra fartyg på det sättet, ja, kanske bättre och billigare därför att det presenteras flera idéer. I vår reservation i rikdagen i våras sade vi att en strikt affärsmässig upphandling — som skulle kunna innebära beställning av det aktuella fartyget vid utländskt varv — inte bör komma i fråga och att en eventuell merkostnad inte skulle få drabba sjöfartsverket. Vid debatten i riksdagen framhöll en representant för regeringspartierna ”att det är en överloppsgärning” av socialdemokraterna att begära detta. Vederbörande sade vidare att regeringen ”med all kraft kommer att verka för att beställningen läggs hos ett svenskt varv”. Det hette vidare att majoriteten avvaktade utvecklingen med förtröstan. Av dessa skäl avslogs vår reservation.

Det har sagts mig att de utländska anbuden ligger lägre än de svenska. Med användning av det införda redarstödet skulle det dock kunna vara möjligt att få byggandet av fartyget förlagt till Sverige. Det är ju inte så få sysselsättningstillfällen som därigenom kunde skapas. Det gäller inte bara själva varven utan, som sagt, också alla de underleverantörer som kommer att anlitas vid ett sådant bygge. Jag ställer alltså frågan till kommunikationsministern, om han vill uppfylla de löften som man från borgerligt håll i riksdagsdebatten i våras gav i detta sammanhang, så att vi kan få se det aktuella fartyget kölsträckt vid något av våra medelstora svenska varv.
Herr talman! Det är självklart att jag är beredd att föreslå regeringen att ta all den hänsyn till de svenska varvens situation och till arbetsmarknadsläget i Sverige som är möjlig, men ännu kan jag inte ge något direkt svar på Birger Rosqvists fråga. Vi har nämligen inte fått in några uppgifter från sjöfartsverket vare sig om de lämnade anbudens storlek eller om värderingen av dem med hänsyn till andra faktorer. Birger Rosqvist sade inledningsvis att jag inte kom med någon nyhet i mitt svar. Det må vara riktigt, men mitt svar innebar ändå en rättelse av ett fel i den källa som Birger Rosqvist åberopade. Det är ingalunda så att verket nu väntar på regeringens bemyndigande. Denna väntan kan inte ta sin början förrän verket lämnat in en framställning till regeringen.
Herr talman! Beställningen av detta fartyg har som sagt redan gjorts, och anbuden har kommit in. Jag har kunnat få fram att det är flera varv som lämnat anbud, liksom uppgifter om vad dessa anbud uppgår till. De varierar mycket kraftigt. Ett svenskt varv ligger mycket högt, medan ett utländskt varv ligger ganska lågt. Andra svenska varv ligger någonstans däremellan. De medelstora svenska varv som jag har varit i kontakt med har inte varit helt nöjda med anbudsförfarandet och med de utsända ritningarna. Varje varv arbetar efter sina förutsättningar. När man beställer fartyg brukar man inte bara skicka ut ritningar på ett fartyg med en viss utformning, utan beställningen brukar göras i samråd mellan eventuell byggare och beställare. Då kan man göra konstruktionsändringar med tanke på betingelserna för det varv det gäller, och man kan därigenom komma ned i ett väsentligt lägre pris. Ett sådant förfaringssätt har inte tillämpats i detta sammanhang. Flera av de svenska varv som varit tillfrågade vill därför att beställningen skall gå ut på ny räkning, varvid det kan ges möjlighet för dem att påverka byggandet efter egna idéer. De lovar att fartyget för den skull inte skall bli sämre, även om det får en annan detaljkonstruktion. Sjöfartsverket har, enligt uppgifter jag fått, inte velat gå med på ett sådant förfarande, och det vore intressant att veta om kommunikationsministern vill medverka till att varven får ytterligare en möjlighet att ta ställning till denna order. Det skulle totalt sett kunna innebära att bygget blir förmånligare ur statsverkets synpunkt än vad det nu synes vara.
Herr talman! Jag har inte hört talas om de förhållanden som Birger Rosqvist nyss redovisade. Jag skall självfallet låta mig underrättas om dem och även bedöma i vilken mån man skall ta ställning till de önskemål som Birger Rosqvist framför.
Herr talman! Eftersom kommunikationsministern i svaret även tar upp bemanningen av sjömätningsfartygen kan jag inte underlåta att ställa en fråga i det avseendet också. På kommunikationsminister Norlings tid — det är snart ett och ett halvt år sedan — tillsattes nämligen en utredning som skulle lägga fram förslag om hur denna bemanning skulle vara i fortsättningen. Sjömätningsfartygen bemannas f. n. av värnpliktiga. Det lär vara så, att man i de anbudshandlingar som finns vill ha olika utrymmen m.m. utformade så, att de skulle passa även för civilbemanning. Utredningen har som sagt pågått i ett och ett halvt år, och jag vill fråga kommunikationsministern — eftersom saken nämns i svaret — när vi kan vänta ett resultat av den utredningen.
Herr talman! Utredningen verkställs av sjöfartsverket. Enligt vad jag har mig bekant lär den vara klar inom ett par månader.
Herr talman! Denna fråga kan även ses ur sysselsättningssynpunkt. 10 å 12 96 av Svenska sjöfolksförbundets medlemmar — det är inte så väl beställt på befälssidan heller — är utan arbete. Här rör det sig om ett civilt arbete som utförs av militärer. Det skulle i och för sig kunna vara möjligt att på sikt lösa en del av sysselsättningsproblemen bland sjöfolk genom att placera in dem på sjömätningsfartyg. Därvid kan man också utvidga debatten till att gälla isbrytarfartyg.

Herr talman! Birger Rosqvist har — mot bakgrund av en framställning till kommerskollegium om tillstånd att överlåta två fartyg till dotterbolag i Liberia — frågat handelsministern om han och regeringen är beredda att tillmötesgå de ombordanställdas krav att icke bevilja utflaggning. Enligt fastställd ärendefördelningär det jag som har att besvara frågan. Enligt vad jag har erfarit finns en framställning från Salénrederierna till kommerskollegium om tillstånd att överlåta två fartyg till dotterbolag i Liberia. I propositionen 1976/77:146 har förutsatts att kommerskollegium alltid kommer att underställa regeringen ärenden som innebär överföring till bekvämlighetsflagg med bevarat svenskt driftinflytande. Det aktuella ärendet har ännu inte underställts regeringen. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att göra något uttalande i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Salénkoncernen har begärt tillstånd av kommerskollegium att sälja två fartyg till ett dotterbolag i Liberia. Det innebär ansökan om registrering under bekvämlighetsflagg. De ombordanställdas organisationer motsätter sig detta. Som framgår av svaret skall frågan avgöras av regeringen — allt detta enligt det beslut som riksdagen tog i våras. Sjöfartsverket skall väl också höras. Angående bekvämlighetsregistrering uttalade såväl statsrådet som riksdagen vid det tillfället: Fartyg under bekvämlighetsflagg är ett ovälkommet inslag i världssjöfarten. Jag har läst Saléns ansökan. Man åberopar där propositionen och menar att man ämnar uppfylla kraven i den fortsatta driften av fartygen under Liberiaflagg på ett sätt som är godkänt enligt svenska värderingar, därför att fartygen en gång är byggda enligt svensk standard såvitt avser säkerhet och miljö. Men det är ingen garanti för att den standarden kommer att bibehållas. Vad blir det för besättningar, kvantitativt och kvalitativt, i fortsättningen? Det är en säkerhetsfråga av högsta grad, som man från svensk sida efter en eventuell flaggöverföring inte kan påverka. Och hur blir det med jurisdiktionen? På liberianska fartyg gäller liberiansk lag. Enligt den kan dödsstraff tillämpas. Saléns säger att man ämnar sluta ITF-avtal. Det är ett minimiavtal som Svenska sjöfolksförbundet ibland kan förmå bekvämlighetsregistrerade fartygs redare att skriva under. Men det är ett minimiavtal som man tvingas teckna i avvaktan på att s.k. bekvämlighetsländer så småningom skall få en så stark facklig rörelse att den kan tillvarata sina resp. medlemmars intressen. ITF-avtalets minimirättigheter skulle inte permanent godtas på arbetsmarknaden i något progressivt land. Vidare åberopar Saléns ett villkor som fanns i regeringsförslaget från i våras, nämligen att överlåtelse till dotterbolag skulle få ske om bolaget skaffade annat fartyg att sätta under svensk flagg som ersättning för sådant som överläts. Enligt propositionens och riksdagens beslut samt genom överenskommelse med de ombordanställda gäller detta emellertid inte vid överföring till bekvämlighetsflagg. Dessutom säger Saléns att personalrepresentanterna i företagets styrelse tillstyrkt överföringen till Liberia samt räknar upp namn och organisationstillhörighet. Men inte heller detta stämmer. Jag har i min hand en skrivelse till Saléns styrelse från en av de nämnda, och jag kan läsa ur den: ”Jag har inte deltagit i beslutsfattningen vid styrelsens sam manträde — ——. Jag har således inte accepterat utflaggningen av 19 fartyg till Liberia. Sådan utflaggning motsätter jag mig på det bestämdaste av skäl, som är välkända för styrelsen —-—--. Min förklaring att jag är ”in beria” har endast den betydelsen, att jag inte kan ändra ett av styrelsen i enlighet med gällande ordning fattat beslut, i vilket jag inte deltagit. Torsten Larsson” Herr talman! Jag har inte fått något konkret svar på min fråga. Men skulle det förhålla sig så, att Saléns framställning kan gå igenom, vill jag fråga kommunikationsministern: Har sådana förändringar skett för svensk rederinäring sedan juni månad i år, då riksdagen behandlade regeringens proposition om vissa sjöfartsfrågor, att kommunikationsministern anser att det nu finns skäl att frångå de ställningstaganden som då gjordes?

Herr talman! Med anledning av Birger Rosqvists fråga, som jag naturligtvis kunde förutse, vill jag läsa upp några rader ur föredragandeavsnittet i vårens proposition. Jag säger där: ”Utgångspunkten måste vara att svensk sjöfart så långt möjligt skall drivas under svensk flagg. Sjöfartens utlandsinvesteringar kan emellertid - liksom etableringar utomlands av den landbaserade industrin — medföra avsevärda fördelar för det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft. Möjligheten måste därför finnas också för rederierna att etablera sig i andra länder. En okontrollerad och betydande avtappning av svenskt tonnage till utlandet skulle dock kunna medföra allvarliga konsekvenser för det svenska samhället och de anställda inom sjöfartsnäringen.” Jag fortsätter att citera ett stycke längre ner i propositionstexten: ”Det sagda tar inte sikte på överföring till land som tillhandahåller bekvämlighetsflagg. Registrering under bekvämlighetsflagg återverkar allvarligt på den internationella sjöfarten, bl.a. genom sämre socialt skydd för de ombordanställda och minskad säkerhet. Liksom flaggutredningen anser jag att fartyg under bekvämlighetsflagg är ett ovälkommet inslag i världssjöfarten. Normalt får därför överföring till sådan flagg antas strida mot väsentligt allmänt intresse. Emellertid måste även här finnas möjligheter till olika lösningar i det konkreta fallet. För att tillstånd till överföring skall kunna ges måste det dock vara klarlagt att den fortsatta driften sker under förhållanden som är godtagbara utifrån svenska värderingar och Sveriges internationella åtaganden när det gäller säkerhet, miljö, social trygghet och fackliga rättigheter för de ombordanställda. De garantier som avkrävs överlåtaren måste vara utformade med hänsyn bl.a. till att det kan förutses att registreringslandet inte utövar effektiv jurisdiktion och tillsyn över fartyget och besättningens sociala villkor.” Jag har ingen anledning att i dag ha någon annan uppfattning än den jag hade när jag skrev detta.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det senaste uttalandet. Jag tolkar det så, att det är uteslutet att dessa fartyg skall kunna överföras till bekvämlighetsflagg. De skäl som har anförts av Saléns i denna ansökan skulle alltså icke vara tillräckliga. Jag tackar än en gång kommunikationsministern för det. Men jag skulle ytterligare vilja kommentera den skrivelse som Saléns har inlämnat. Enligt riksdagsbeslutet i våras skulle de ombordanställdas organisationer höras i utflaggningsärenden. Vilken inställning LO, Sjöfolksförbundet och TCO har i denna fråga torde inte heller vara obekant i regeringens kansli. Sedan kan jag säga att det avtal som nyligen har träffats mellan förbunden och Broströms om bemanning av nio fartyg innebär att man från förbundens sida godkänner en kraftig nedbantning av besättningarna. Det har å andra sidan inneburit att Broströms har förbundit sig att driva dessa fartyg under svensk flagg fram till 1981. Denna avtalskonstruktion har erbjudits Saléns för förhandling. Erbjudandet har Saléns avvisat. Jag tackar kommunikationsministern för det mycket klara svar som jag nu fått på denna fråga. Jag tolkar det alltså på det sättet att detta utflaggningsärende därmed torde vara avfört såsom ett konkret objekt för Saléns.

Herr talman! Erik Adamsson har frågat arbetsmarknadsministern om de tidigareläggningar av byggen som nu har behandlats av regeringen även omfattar den planerade nybyggnaden för länsförvaltningen i Malmö. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Svaret på frågan är nej. Inom ramen för de sysselsättningsskapande åtgärder som nu har beslutats har behovet av byggnadsarbeten inom vissa andra län prioriterats. Frågan om tidpunkt för utförande av nybyggnaden för länsförvaltningen i Malmö kommer i sedvanlig ordning att prövas i höstens budgetarbete.

Herr talman! Jag tackar budgetministern för att jag har fått svar på den fråga som jag ställde till arbetsmarknadsministern den 20 oktober. Jag förstår att det är lättare för budgetministern att lämna svar på denna fråga än det hade varit för arbetsmarknadsministern. Bakom min fråga ligger nämligen — det framgår också av svaret — den situation som råder när det gäller sysselsättning för byggnadsarbetarna i Malmö och Malmöhus län och som är synnerligen dyster. Naturligtvis är jag i någon mån uppmuntrad av att budgetministern säger att man skall pröva denna fråga i vanlig ordning i höstens budgetarbete. Men det hade varit mycket tacknämligt om man hade fått bygget i gång tidigare, icke minst med hänsyn till det rådande sysselsättningsläget. Jag ber emellertid ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Olle Östrand har frågat industriministern om han är beredd att medverka till att Pripps omprövar sitt beslut att bygga ett nytt mälteri i Stockholm. Gunnel Jonäng har frågat industriministern om han är beredd att i samråd med mig vidta de åtgärder som krävs för att Nord-Malt i Söderhamn skall kunna fortsätta driften. Frågorna har överlämnats till mig för att jag skall besvara dem. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Pripps har f.n. sin maltförsörjning ordnad genom egna mälterier i Stockholm och Göteborg. Dessa mälterier är gamla och nedslitna och erbjuder inte en tillfredsställande arbetsmiljö. Den tomt på vilken Stockholmsmälteriet är beläget har redan sålts av Pripps. Pripps måste följaktligen ordna sin maltförsörjning på annat sätt. De alternativ som finns är antingen att investera i ett eget modernt mälteri eller att köpa malt från Nord-Malt i Söderhamn eller eventuellt förvärva detta företag. Maltförsörjningen från Nord-Malt ter sig betydligt dyrare för Pripps än försörjning genom en egen modern anläggning. Ny teknik gör det möjligt att producera den mängd malt som behövs med mindre än hälften av den arbetsstyrka som krävs vid anläggningen i Söderhamn. Den nya tekniken möjliggör också en jämn och hög kvalitet på maltet. Pripps har hittills inte förvärvat några nämnvärda mängder malt från Nord-Malt. Det faktum att Pripps moderniserar sin maltproduktion innebär alltså i och för sig ingen förändring för Nord-Malt. Nord-Malts fortsatta verksamhet är i första hand en fråga för intressenterna i Nord-Malt, som också till stor del utgör företagets kunder. Från samhällsekonomisk synpunkt är det dock angeläget att frågan om maltproduktion i landet kan lösas på ett för hela bryggeribranschen lämpligt sätt. Styrelsen i Pripps har nyligen fattat ett principbeslut om att uppföra ett mälteri i Bromma. I styrelsens beslut, som var enhälligt, deltog även de fackliga representanterna. Enligt statsmakternas beslut och enligt avtal mellan staten och den privata aktieägaren skall Pripps drivas på ett rationellt och företags ekonomiskt sunt sätt. Styrelsen i Pripps har därför ett ansvar för att för Nr 29 retaget anpassar sin produktion till moderna arbetstekniska förhållanden. Situationen inom bryggeribranschen präglas f. n. av en viss osäkerhet. Strukturutvecklingen har gått snabbt, och ytterligare förändringar är att. Lo emotse. Branschen har också påverkats av statsmakternas beslut under Om bibehållande våren om slopande av mellanölet. Regeringen avser därför att ta initiativ av mälteri i till en utredning med uppgift att göra en samlad analys av bryggeri Söderhamn branschens nuvarande situation och utveckling på sikt.

Herr talman! Jag vill tacka herr budgetministern för svaret. Jag tycker att budgetministern skall begrunda den bild som jag nu visar på filmduken: Där ser man en del av de över 10 000 människor som i lördags demonstrerade för att få behålla jobben i Söderhamn. Det här vittnar om att situationen är mycket allvarlig. På två år har 600 jobb försvunnit, men ytterligare 500 jobb är i farozonen, om man räknar in det mälteri som vi nu diskuterar. Och händer något i Marmaverken och Ljusne kan den siffran mer än fördubblas. I en kommun med endast 32 000 invånare kan inte en sådan utveckling tillåtas. Den leder till rena katastrofen för människorna och hela samhällsbildningen, eftersom den rycker undan grundvalarna för den uppbyggda servicen, vari sjukhus, gymnasieskolor m.m. ingår. En kommun av Söderhamns storlek skulle i stället behöva öka sysselsättningen för att trygga en allsidig service. Hotet mot sysselsättningen kan tyvärr inte avvärjas av de anställda och kommunen, eftersom man saknar de nödvändiga resurserna. Därför måste regeringen ta sitt ansvar för den här utvecklingen. Det är mot den bakgrunden som demonstranterna bl.a. krävde att regeringen, eftersom staten genom Pripps Bryggerier dominerar ölproduktionen här i landet, tryggar fortsatt verksamhet vid mälteriet i Söderhamn. Om inte så sker kommer det att uppfattas som ett hån mot de människor som i lördags demonstrerade.

Budgetministern ger i sitt svar inte stort hopp för mälteriet i Söderhamn, men jag måste poängtera att man när det gäller Pripps inte enbart får — som anges i svaret — lägga företagsekonomiska principer till grund för investeringsbeslutet, eftersom Pripps är helt dominerande på den svenska marknaden; dess marknadsandel är 75 26. Pripps har under senare år köpt upp ett betydande antal mindre bryggerier. Någon konkurrenssituation föreligger alltså inte längre. 13 Nu hänvisar budgetministern också till en branschutredning. Då vill jag fråga: Är budgetministern beredd att medverka till att Pripps fattar ett beslut om att inte fullfölja sina planer på att bygga ett nytt mälteri, innan den här branschutredningen är klar? Jag ifrågasätter naturligtvis värdet av en sådan branschutredning, eftersom jag tycker att frågan är fullständigt självklar. Om en sådan branschutredning ändå skall tillsättas, är budgetministern i så fall beredd medverka till att Pripps inte fullföljer sina planer?